Jag tillhör inte själv de inre cirklarna som sysslade med prissättningen, men jag har fått information om att traktorskatten avfördes från diskussionen. Jag måste, herr statsrådet, påminna om att i en proposition med så många sidor som proposition nr 107 skulle det väl varit naturligt om traktorskatten hade funnits med i bedömningen. Det borde ha redovisats hur man hade handskats med denna så viktiga kostnadspost. Jag vill i likhet med herr Axel Kristiansson fästa uppmärksamheten på sidan 8, där priskommittén ju klart deklarerar att mervärdeskattens positiva verkningar för svenskt jordbruk har beaktats. Vad vore då naturligare än att man också redovisade den negativa verkan på jordbruket som traktorskatten skulle komma att innebära? Jag tycker att man från statsmakternas sida borde kunna handla så generöst att man accepterade vårt väl underbyggda synsätt. Man borde kunna räcka svenskt jordbruk en hand och ge det stöd som ett accepterande av reservation 1 skulle innebära.

Herr talman! Först några ord till herr Axel Kristiansson, Han är uppenbarligen inte riktigt belåten med prisuppgörelsen för jordbruket eftersom han inte anser sig vilja betygsätta den. Men jag har fattat hela denna fråga så att jordbrukarna och statsmakterna var överens. En överenskommelse ger inte allt åt ena sidan, utan innebär att man både tar och ger. Jag tror herr Kristiansson ändå måste medge att det i stort sett var en hygglig överenskommelse för Sveriges bönder. Den beskrivningen har i varje fall jag fått av många som deltagit i detta arbete. Det är därför glädjande att riksdagen så enhälligt sluter upp kring denna fråga. Om man skulle vara missnöjd med vissa delar av uppgörelsen känner jag herrarna tillräckligt för att veta att då skulle man inte sitta still i detta hus. Jag tar också detta till intäkt för att man är överens. Beträffande traktorskatten vill jag återkomma till vad jag sagt tidigare. När man resonerar om prisuppgörelsen på jordbrukets område måste man ha något underlag att utgå ifrån.

Därför har varken momsen eller traktorskatten tagits med i resonemangen. Vad herr Axel Kristiansson citerade ur propositionen var jordbrukspriskommitténs redogörelse. Vad regeringen säger återfinns under departementschefens uttalande. Jag har här tidigare sagt att vi bör avföra talet om både momsen och traktorskatten från dagordningen och återkomma till det om två år när vi på nytt skall resonera om prissättningen på jordbrukets produkter. Då vet vi vilken inverkan momsen och traktorskatten har fått. Men för dagen bör vi låta dem vara borta ur diskussionen. Jag tror att alla tjänar på det. Herr Axel Kristiansson gjorde ett mycket intressant inlägg och genmälde något irriterat att jag sagt att reservanterna väl hastigt hade bytt ståndpunkt då vi anser att vår överskottsproduktion av spannmål framöver medger utrymme för ytterligare sändningar till uländerna. Nu säger herr Kristiansson plötsligt att i dagens situation är det riktigt vad som anförts i reservationen om beredskapssituationen. Han har tidigare beskrivit att det sannolika skördeutfallet i år kommer att bli mycket dåligt på grund av väderleksförhållandena. Får jag då tolka det så att den reservation som utmynnar i ett förslag om ökade sändningar till u-länderna inte längre är aktuell från herr Kristianssons sida? Men det väsentliga i mitt inlägg var frågan: Hur kan man påstå att vårt beredskapsläge har försämrats? Ingen av herrarna som uttalat sig här har kunnat omtala vad man bygger detta påstående på. Nu säger herr Axel Kristiansson att vi borde ha väntat med 1967 års långsiktiga beslut och sett vad det skulle kosta ur beredskapssynpunkt. Innan vi tog det beslutet 1967 hade vi ganska klart för oss vilket beredskapslager vi behöver den dag då vi kommer fram till målsättningen i 1967 års beslut, en dag som ligger tämligen långt fram i tiden, enligt många allt för långt. I reservationen dramatiseras situationen, Man ger ju ett intryck av att det är en katastrofsituation och försöker göra troligt för svenska folket att vi egentligen borde tiodubbla våra beredskapslager. Sedan framlägger reservanterna ett ganska blygsamt förslag, där man ställer sig bakom jordbruksnämndens hemställan om en mot den av reservanterna utmålade situationen jämförelsevis ringa uppräkning. Men jag har ju sagt att regeringen inte ansett det erforderligt att helt tillmötesgå jordbruksnämndens begäran. Vi ansåg på goda grunder att det inte fanns anledning härtill. Jag har redovisat skälen i propositionen. Lantbruksstyrelsen, som inte helt saknar expertis har rått oss undersöka möjligheterna att utnyttja urea. Vidare räknar vi med mycket större framgång för vårt eget proteinrika foder. För mig ter det sig en smula underligt att herr Axel Kristiansson så underkänner våra möjligheter att själva skapa ökad tillgång på proteinrikt foder. Han hänvisade till erfarenheten från vårt eget län. Hans inställning är så mycket mera underlig som man från böndernas sida under dessa överläggningar var mycket angelägen att satsa en peng på detta utvecklingsarbete. Vi satsade också 10 miljoner kronor på sådan forskning som syftar till att vi själva skall få fram proteinrikt foder och bli mindre beroende av import. Det är ur beredskapssynpunkt mycket angeläget. Jordbruksnämnden kommer vid sina fortsatta överläggningar och undersökningar att ta hänsyn just till dessa frågor. Läget är därför på intet sätt bekymmersamt. Jag hävdar bestämt att varje påstående i denna kammare att beredskapsläget skulle ha försämrats är en direkt felaktig beskrivning av situationen. Ingen kan förneka att vår självförsörjningsgrad i dag är mycket hög. Den är högre än den var år 1967 när jordbruksbeslutet fattades. Dessutom har vi ökat vår beredskap — vi har ökat våra lager i olika avseenden. Läget är alltså bättre i dag än tidigare. Att då påstå att vår beredskapssituation i fråga om livsmedel och förnödenheter på jordbrukssidan skulle ha försämrats är inte korrekt. Jag förstår inte vad det skall tjäna för syfte att måla en sådan situation. Vad vi i dag diskuterar är budgetåret 1969/70. Vi får återkomma till den mera långsiktiga lösningen av denna fråga när vi fått bättre underlag från jordbruksnämnden.

Herr talman! Det finns inte någon anledning att betygsätta överenskommelsen — den är gjord och skall respekteras, och det gör jag även om jag inte är nöjd. Jag skall fatta mig mycket kort om reservationen beträffande ökade leveranser till u-länderna. På den punkten innebär vår inställning inte att byta fot, ty åtagandet om livsmedelshjälp till uländerna gäller den gången vi har överskott, och vår situation i det avseendet kommer att variera. Sedan vill jag säga några ord om den stora fråga som jordbruksministern var inne på, nämligen vår beredskap, där han bestämt hävdar att beredskapen inte försämrats. Jordbruksministern efterlyste hur man konkret kunde bevisa motsatsen. Det är mycket enkelt att bevisa. Låt oss anta å ena sidan en situation med en mycket stor andel av befolkningen sysselsatt i jordbruk — man kan tänka sig vilket procenttal som helst — och å andra sidan en situation, där en mycket liten del av befolkningen är sysselsatt i jordbruk. I det ena fallet har man också en mycket stor överkapacitet i areal, i det andra en mycket begränsad areal, en absolut minimiareal, där skördarna ökats med hjälp av hög teknik och riklig tillgång på växtnäringsmedel. Dessa två exempel är ytterligheter — det är jag medveten om — men jag har med dem velat be visa mitt påstående att den största risken i beredskapshänseende föreligger i det exempel som mest liknar vårt. Jag behöver inte säga mycket mer än detta — det är självklart att vår situation i det avseendet är svag. Jordbruksministern säger att vi var på det klara med detta 1967. Jag är emellertid inte övertygad om att man hade fullt klart för sig vad det skulle kosta att hålla full beredskap. Man hade inte heller tagit med i bilden att beredskapen inte bara gäller totalkvantiteterna i landet som helhet, utan också förutsätter att det finns livsmedel i olika delar av landet. Vad sedan gäller vår självförsörjningsgrad hävdar jag bestämt att den icke är över 100 procent; den är obetydligt över 90 procent. Jordbruksministern bör i det sammanhanget inte minst ta hänsyn till den stora utslakten av kor som på sitt sätt gett orsak till ett överskott på kött. Men det är temporärt och försvinner. Det är här inte fråga om någon produktion utan det är en utslaktning av en resery som kunde varit bra att ha om det hade uppstått besvärligheter genom avspärrning. Jag tror att det skulle vara nyttigt, herr jordbruksminister, inte minst med hänsyn till den övertro på teknik som jordbruksministern tydligen har, att ta ett flygplan och åka ned över södra Sverige. Ta kansliet med sig, gärna också jordbruksutskottet, i varje fall majoriteten av det, och flyg över de landsdelar som är drabbade i dag. Men gå gärna ned på jorden någon gång, ty det skadar inte att hålla sig på jorden när man diskuterar jordbruksfrågor.

Herr talman! Det är inte så mycket att säga till det som herr Axel Kristiansson nu har anfört. Det är klart att det kan vara intressant att åka runt i flygplan och titta på hur jordbruket ser ut i dag. Men jag tycker det är litet för tidigt att nu diskutera skördeutfallet för i år. Vi får se hur det blir. Skulle det gå galet så har också det beaktats i propositionen. Vi höjer nämligen anslagen till skördeskadeförsäkringen. Det väsentliga i herr Axel Kristianssons inlägg, som jag vill kommentera, är att han blandar ihop avspärrning med en krissituation. Vad jag hela tiden har diskuterat och vad vi diskuterar i propositionen är en avspärrningssituation, då vi inte får in till landet kraftfoder och sådant men produktionsapparaten är helt intakt. Det som herr Kristiansson här talar om har inget intresse. Det är en avspärrningssituation vi diskuterar. Det spelar ingen roll om produktionen är i Skåne, Blekinge, Halland eller Norrbotten, ty landet är alltså avspärrat men produktionsapparaten är intakt. När det sedan gäller skepticismen mot tekniken så menar herr Kristiansson att jag har mera respekt för tekniken än han har. Herr Kristiansson syftar tydligen på de nya ersättningsmedel som man kan använda, t.ex. urea och proteinrikt foder. När vi började få in kraftfoderkakor, herr talman, så mötte det säkert också skepsis på sina håll. Jag tror man skall vara öppen för nyheter på alla områden inte minst på jordbrukets område.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

All erfarenhet visar att när vi har haft avspärrning, då har vi just haft sådana här kriser som är förorsakade av väderleken som ingen rår på. Det skall vi också gardera oss för.
Herr talman! Jag har mycket svårt att föreställa mig att en fiende som för krig i ett annat land men som avspärrar oss samtidigt skulle påverka väderleken så att vi får dåliga skördar. Jag vidhåller därför att vad vi nu skall diskutera är en avspärrning av den typ som jordbruksnämnden fått i uppdrag att utreda, nämligen ett läge där produktionsapparaten är intakt men inga som helst ersättningsmedel kan införas i landet.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att instämma med herr Axel Kristiansson, när han i sitt första inlägg sade: »Varför tvista om den snö som föll i fjol?» Det är ju alldeles riktigt, och jag tycker inte att det finns någon anledning att tvista om den snö som fallit i år heller. Den prisuppgörelse det här gäller har ju träffats efter en överenskommelse, och det är väl rätt naturligt att man inte kan få alla önskemål tillgodosedda när flera parter är inblandade. När herr Axel Kristiansson bland annat säger att jordbruksministern och den socialdemokratiska majoriteten i jordbruksutskottet bör ta ett flygplan och flyga ner till södra Sverige för att se hur åkerjorden nu ser ut, vill jag framhålla att jag inte har något behov att flyga dit ner. Jag känner till förhållandena i denna landsända precis lika bra som herr Axel Kristiansson. Jag är ingen pessimist, även om jag vet att det där ännu är ganska mycket osått. Jordbruksministern har fått lovord av reservanterna, och jag vill gärna instämma i dessa lovord. Han har dessutom på ett föredömligt sätt klargjort alla argument emot reservationerna. Jag har därför ingen anledning att förlänga debatten med en upprepning av dessa argument utan yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Förslag om statligt stöd till vissa mjölkbillinjer i Norrlands slesbygder har förut varit uppe till behandling i riksdagen och avslagits. Motionärerna inskränker sig därför i år till att begära utredning och förslag i ämnet, men inte heller denna blygsamma begäran har utskottsmajoriteten velat gå med på.

För jordbrukspolitiken i stort betyder bortfallet naturligtvis mycket litet, betydelsen ligger på det miljöbetonade och befolkningspolitiska området. Skall vi hjälpa småbruket i Norrlands gles bygder att övervintra eller ej? Ett sätt att stödja Norrlands glesbygder, något som vi alla ansluter oss till, är något av ett blodprov på vår inställning just i detta hänseende. Det har pekats på det extra mjölkpristillägg som utgår i Norrland och vissa delar av Svealand och Götaland. Jag vill därtill säga att de motioner som yrkat på att detta pristillägg genom procentuellt påslag skulle följa penningvärdets fall har avslagits och att därigenom detta bidrag urholkats. Det förhållandet måste även vara ett skäl för att stödja de mjölkbillinjer som står i farozonen att dras in. I utskottsutlåtandet har också antytts att den i motionerna påtalade servicen för den i glesbygderna kvarboende befolkningen torde falla inom ramen för de frågor som en särskilt tillsatt grupp för glesbygden har att beakta. Vi hoppas att så sker, men den här aktualiserade frågan är så speciell att den borde lösas för sig, ty här gäller — om någonsin — det gamla ordstävet att medan gräset växer dör kon. Herr talman! För oss sörlänningar och för stadsbefolkningen är det här naturligtvis en mycket liten fråga. För dem som sitter ute i sina småbruk med långa avstånd är den däremot allvarlig och högst livsviktig. Det är en fråga om att hjälpa dem att stanna kvar i sin hembygd, och det är ett stycke praktisk glesbygdspolitik som åtminstone borde vara värd att se litet närmare på. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Genom beslut av 1964 års riksdag om riktlinjer för en aktiv lokaliseringspolitik angavs målet för lokaliseringspolitiken bland annat vara »att strukturomvandlingen och den ekonomiska expansionen sker i sådana former och i sådan takt att de enskilda individernas trygghet värnas». När det gäller skogsbruket i glesbyg derna kan det ifrågasättas om inte rationaliseringen har gått i alltför snabb takt. Den naturliga och traditionella kombinationen mellan jordbruksarbete och skogsarbete fungerar inte längre på samma sätt som förut. Det komplement till småbrukarens försörjning som förut fanns genom att vintertid i skogsarbete utnyttja såväl ledig tid som dragare och redskap har till stor del bortfallit. Denna förändring har skett i sådan takt att ersättningssysselsättning i annan form ej hunnit byggas upp och att en av de förutsättningar som angavs i 1964 års riksdagsbeslut därför är för handen. I de norrländska områdena där de areella näringarna ha varit och ännu är de huvudsakliga basnäringarna är i varje fall under en övergångstid ett visst stöd till de kvarvarande jordbrukarna det billigaste lokaliseringsstödet. Man utnyttjar redan befintliga investeringar i bostäder och produktionsanläggningar och skapar möjligheter för människorna, av vilka många är äldre, att stanna kvar i sin hembygd. Ytterligare en av de riktlinjer som angavs i 1964 års riksdagsbeslut finns det anledning att omnämna, nämligen den att ett av målen för lokaliseringen skulle vara »att rikets försvar underlättas». En avfolkning av stora delar av Norrbottens inland synes inte vara förenlig med denna målsättning. Motionärerna har hemställt om utredning och förslag till frågan om statligt stöd till vissa mjölkbillinjer i Norrlands glesbygder, och eftersom ett sådant stöd får anses vara välgrundat ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Den fråga som här debatteras är inte ny. Den behandlades av fjolårets riksdag, men kraven avvisades då. De betingelser som förelåg vid utskottets behandling förra året är alltjämt giltiga. Eftersom det finns en särskilt tillsatt arbetsgrupp — som har att ta ställning till en del frågor angående glesbygderna — där även den nu debatterade frågan kommer in i bilden, finns det ingen anledning i dag att gå längre, utan man bör avvakta det resultat denna arbetsgrupp kommer till. Jag tar således inte ställning i sakfrågan utan ber endast, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Eskilsson betonade mycket starkt mjölkpristilläggets betydelse och ansåg att man helt skulle inrikta sig på att det enda och riktiga i detta ärende skulle vara att höja tillägget. Men dessa billinjer är inte nödvändiga enbart för mjölkdistributionen. Många av dessa s.k. mjölkbillinjer utgör faktiskt den enda förbindelse som glesbygden har med tätorten. Chaufförerna på dessa lastbilslinjer har hand om ärenden och angelägenheter åt folk i bygden, och på det sättet kan människorna där upprätthålla en viss kontakt. Många mjölkbilar är för resten byggda med hytt för sex personer, och i övrigt är de lastbilar som huvudsakligen tar hand om mjölktransporter. Vi har här i riksdagen varit överens om att ge ett stöd åt mindre lönsamma busslinjer i dessa bygder, men jag tycker att det då också vore alldeles naturligt att vi skulle vara med om att stödja mjölkbillinjerna, som i många fall ersätter busslinjerna. Det gäller bygder, som aldrig har haft någon busslinje; mjölkbillinjerna har varit deras enda kontaki. Vi har också alldeles nyss här i kammaren fattat beslut beträffande presstödet, och däri ingår ju distributionen som ett betydelsefullt led. På många håll — det har gällt den tidning som jag i många år varit redaktör för — utnyttjas i stor utsträckning mjölkbillinjerna för distribution av tidningar ut till glesbygderna, Det har varit den enda möjligheten för människorna där att varje dag erhålla sin tidning.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
Herr talman! Det är ingalunda kammaren obekant att jag i flera sammanhang här från talarstolen har sagt min mening rörande jordbrukspolitiken, speciellt i Norrland och alldeles särskilt i dess glesbygder. Jag skall inte ånyo upprepa detta. Även om jag inte helt är övertygad om att den väg som reservanterna här anvisar är den riktiga så kommer jag, herr talman, vid en eventuell votering likväl att stödja reservationen. Men jag vill till kammarens protokoll få noterat att detta mitt ställningstagande vid en eventuell votering skall ses som en klar protest mot riksdagens beslut då vi hade att pröva stödet åt det norrländska jordbruket. Riksdagen gick då emot oss i fråga om den 25-procentiga uppräkningen av det extra mjölkpristillägget.

Herr talman! Jag skulle tro att den glesbygd där herr Eskilsson vistas ser ganska annorlunda ut än det vi brukar kalla för glesbygd. Den utveckling han talar om har ju inte alls förekommit i dessa bygder. Visserligen har ett och annat mejeri lagts ner, men det är inte en hel rad småmejerier som försvunnit. Å andra sidan förstår jag inte att situationen skulle bli enklare om man får ett längre avstånd till mejeriet än man har haft tidigare. Det tankbilssystem som herr Eskilsson talar om tror jag inte förekommer på något håll i Norrland. Jag vet att man för rätt många år sedan gjorde ett försök. Hägglund & söner i Örnsköldsvik byggde en tankvagn som man trodde man skulle få stor avsättning för. Men projektet visade sig vara så olönsamt att det över huvud taget inte gick att fullfölja. Tror verkligen herr Eskilsson att man kan köra runt med ett så stort fordon till småbyarna i glesbygden för att hämta några liter mjölk här och några liter där? Det måste bli en så vansinnigt dyr distributionsform att den över huvud taget inte kan komma i man skulle hjälpa dessa människor på annat sätt, via mjölkpristillägget. Ja, men om man inte hjälper dem och utvecklingen blir sådan att det inte längre finns tillgång till mjölkbilar i dessa bygder, då kan man inte heller hjälpa dem på något annat sätt eftersom all hjälp i så fall blir överflödig. Verksam heten måste läggas ned och människorna får helt enkelt flytta till andra orter. När herr Eskilsson dessutom säger att detta är något som egentligen inte angår jordbruksutskottet tydligen skall frågan handläggas på annat sätt — måste jag som min uppfattning säga att jag inte trodde jordbruksutskottet var så enögt att det inte skulle kunna behandla en fråga med så klart samband med jordbruket som denna.

Herr talman! Yrkandet i motionen i denna fråga innebär inte på något sätt att man går emot det extra mjölkpristillägget, utan det utgör fastmera ett komplement till det allmänna stöd som det är angeläget att ge det norrländska jordbruket. Vi skall i detta sammanhang komma ihåg — som jag tidigare också anförde — att den stora förändring som skett i det norrländska skogsbruket i och med den snabba rationaliseringen medfört att en betydande del av skogsbrukets tillskott av försörjningstillfällen har fallit bort.

Det är väl ändå ekonomiskt riktigt att undersöka om man här kan kombinera olika slag av transporter. Ekonomin är ju också beroende av att man kan få så billiga transporter som möjligt och då är också samordning nödvändig.

Herr talman! För nästan jämnt ett år sedan hade vi här i riksdagen att ta ställning tiil första lagutskottets då föreliggande utlåtande i anledning av några motioner om utredning om upphävande av 10 § allmänna ordningsstadgan med förbud mot offentliga nöjestillställningar på juldagen, långfredagen och påskdagen. Utskottet hade hemställt att motionerna icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Man utgick nämligen från att den aktualiserade frågan skulle bli föremål för förutsättningslös omprövning vid kommande utredning om förhållandet kyrka—stat. Riksdagen biföll emellertid de socialdemokratiska motionerna om utredning och förslag om förbudets upphävande, och vi har därför nu fått denna proposition i ärendet. Samtidigt föreligger till behandling fyra motionspar, vari det yrkas avslag på propositionen. I ett av motionsparen hemställs dessutom att riksdagen måtte uttala att juldagen, långfredagen och påskdagen alltjämt bör fredas mot offentliga tillställningar med karaktär av kommersiell nöjesindustri. Lagutskottets majoritet, bestående av utskottets samtliga socialdemokrater och en folkpartist, har accepterat propositionen, medan samtliga övriga som deltagit i utskottsbehandlingen av ären det funnit att ifrågavarande förbud mot offentliga tillställningar på juldagen, långfredagen och påskdagen icke bör upphävas. Utskottets minoritet har avgivit en reservation i ärendet, och den ber jag att med några ord få kommentera och komplettera. I reservationen erinras om att även med nuvarande bestämmelser något hinder ej föreligger för normal föreningsverksamhet de tre aktuella helgdagarna. Interna nöjestillställningar är således medgivna utan särskilt tillstånd. Förbudet gäller offentlig nöjestillställning, men härtill kommer att vederbörande länsstyrelse kan medge undantag för sådan tillställning vars innehåll och syfte kan anses förenligt med högtidens helgd. Vad finns det då för anledning att ändra på nu gällande ordning? Finns det bakom kravet på ändring någon bred folkopinion? Nej. I varje fall har vi reservanter ej kunnat förmärka någon sådan. Knappast heller någon annan. Däremot står bakom kravet kommersiella intressen inom nöjesindustrin, för vilka vi reservanter vägrar att jämna vägen. Vi är medvetna om att ett flertal remissorgan som anses ha att företräda de kristna synpunkterna förklarat sig ej ha något att erinra mot att nu gällande förbud upphävs. Detta kan synas förvånande men torde få uppfattas som ett utslag av den i våra dagar även på kyrkligt håll icke sällan förekommande nästan ängsliga attityden att till varje pris söka vara i takt med tiden. Kvar står dock som ett faktum att initiativet till den föreslagna ändringen ej kommit från något kyrkligt håll utan från sådant som tydligen vill främja en fortsatt sekularisering av vårt samhälle. Vi reservanter förmenar att Sveriges frikyrkoråd har rätt i sin uppfattning att majoriteten av Sveriges folk alltjämt tillmäter juldagen, långfredagen och påskdagen en sådan helgd att de ej endast finner sig i lydelsen av 10 § allmänna ordningsstadgan utan också önskar att den skall bibehållas. Många som inte är direkt religiöst intresserade finner det helt naturligt att man visar sådan hänsyn till andra människors uppfattning att man kan avstå från offentliga nöjestillställningar på årets tre främsta helgdagar. I propositionen betecknas också den frihetsinskränkning detta kan innebära som tämligen obetydlig. I detta sammanhang vill jag gärna erinra om att länsstyrelsen i Stockholms län i sitt remissyttrande meddelat att några dispensansökningar beträffande exempelvis idrottstävlingar icke förekommit. Detta förvånar mig inte, då min erfarenhet från mångårigt arbete inom idrotten är att den nuvarande bestämmelsen av idrottsfolket ej uppfattas som något problem. Som jag framhöll i fjol är årets dagar faktiskt så många att de räcker till för olika offentliga tävlingar utan att man behöver inkräkta på juldagen, långfredagen och påskdagen. Idrottsfolket respekterar gärna att de tre främsta kristna högtidsdagarna hålls i helgd. Även om flertalet idrottsmän och idrottsledare ej själva är aktivt kristna är de mäktiga den hänsynen och generositeten mot de kristna i samhället. De finner detta såvitt jag förstår helt naturligt. Så en sak som tyvärr aldrig var föremål för utskottets uppmärksamhet: situationen i våra nordiska grannländer. I såväl Danmark som Norge och Finland gäller enligt uppgift förbud mot offentliga nöjestillställningar på de tre aktuella helgdagarna. Skulle inte vi i Sverige kunna visa samma hänsyn mot de kristna som man visar i våra grannländer? Herr talman! Även om jag i mitt inre är ganska upprörd över de attacker som här görs mot våra tre främsta kristna högtidsdagar, har jag sökt hålla ett dämpat och lidelsefritt anförande. Jag av slutar det med att yrka bifall till den vid lagutskottets utlåtande fogade reservationen.

Herr talman! Som motionär tar jag till orda i den här debatten. Förbudet mot offentliga nöjestillställningar på vissa kyrkliga helgdagar har tillämpats sedan år 1786. Lagparagraferna har ändrats vid upprepade tillfällen, och av det ursprungliga förbudet finns endast kvar att offentliga tillställningar inte får anordnas på juldagen, långfredagen och påskdagen. Det är möjligt att det är en minoritet som vill bibehålla förbudet, en minoritet för vilken dessa lagar har ett heligt innehåll, men denna eventuella minoritet förtjänar tydligen varken hänsyn eller respekt. Att ett antal domkapitel som remissorgan tillstyrkt att förbudet skall hävas är enligt min mening beklämmande. Att hävda pluralismen i samhället är för dessa domkapitel viktigare än att slå vakt om helgd och stillhet kring tre stora kyrkliga högtidsdagar. Det domkapitel som jag tillhör — Göteborgs — har tillsammans med Karlstads domkapitel en avvikande mening och vill ha kvar förbudet.

Domkapitlet i Uppsala ärkestift tog emellertid redan förra året ställning genom att tillstyrka förbudets upphävande. I årets sammanställning av remissvaren heter det, att »domkapitlet i Linköpings stift och Folkparkernas centralorganisation ansluter sig till detta yttrande», Att folkparkernas centralorganisation oreserverat kan haka på yttrandet av högvördiga domkapitlet i Uppsala det skulle förvåna — om man inte hade upphört att förvånas! Förbudet mot nöjestillställningar dessa tre dagar känns tydligen så betungande och olidligt, att det måste avskaffas. Den stilla veckan är störande. Skärtorsdagsbalen måste fortsätta med Långfredagsjippot. Ensamhetskänslan kan annars bli alltför outhärdlig. Ingenting tycks längre vara heligt för det officiella Sverige. Varför skall det svenska samhället vara mera stillöst än det norska eller danska? I Sverige får helgdagana vara kvar, men påminnelsen om varför de instiftades måste till varje pris underiryckas. Många utgår från att förbudet är betingat av religiösa skäl. Det kunde vara det, men det är ändå en fråga om hänsyn. Man kan fråga om det är ett samhälleligt intresse att den särskilda högtidseller helgkaraktär med djupt kristet innehåll, som dessa tre dagar har, brytes ned genom obegränsad frihet för en kommersiellt inriktad nöjesindustri. Inom den branschen tas inga hänsyn — det kan vi vara övertygade om — ifall lagstiftningen medger full frihet. Religionsfrihet med rätt för var och en att ha en egen regligionsuppfatining utesluter inte hänsyn till dem som har en annan tro. Det är enligt min mening samhällets uppgift att hävda friheten, men också att upprätthålla hänsynen. Genom det förbud som vi haft har man velat ta hänsyn till dem som ur kristen synpunkt vill hålla dessa högtidsdagar i helgd. Staten tar därmed inte ställning i trosfrågor. Det borgar verkligen sekulariseringen för.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

Herr talman! Jag inledde denna debatt med att hålla ett dämpat anförande, men den har blivit livligare nu sedan herr Sörenson deltagit i den. Man ger sig inte gärna in i debatt med honom i sådana här frågor, men jag blev ju direkt uppfordrad. Han tillät sig bl.a. säga att jag inte visste vad jag talade om, Vad jag yttrade var att såvitt jag förstod, fanns det inte någon bred folkopinion bakom detta krav. De som kräver förbudets upphävande och som tagit initiativet till en ändring är representanter för nöjesindustrin och sådana som tydligen icke har någonting emot en fortsatt sekularisering av vårt samhälle. Här har nämnts, herr talman, ordet religionsfrihet och att det skulle vara i strid med religionsfriheten att behålla förbudet. Jag ber än en gång att få citera vad domkapitlet i Strängnäs stift säger på den punkten: »Religionsfrihet innebär enligt domkapitlet rätt för var och en att ha en egen religionsuppfattning men inte att hänsyn inte måste visas dem som har en annan tro. Det är statens uppgift att se till att sådan hänsyn upprätthålles.» Sedan gäller det situationen i våra nordiska grannländer. Jag tycker att det bör kunna ge oss en tankeställare att de har förbudet kvar. Det torde finnas motiv härför. Motivet torde vara att man anser att förbudet bäst gagnar land och folk. Jag är övertygad om att här i kammaren omvänder man ingen, och jag vill därför sluta med att säga att vi bör respektera varandras uppfattning. Jag utgår från att var och en kommer att handla efter sitt samvete. Herr talman! För min del ber jag än en gång att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det förbud vi här diskuterar kan som herr Schött redan har framhållit inte ses som en inskränkning i religionsfriheten. Självfallet är det inte fråga om något tvång att delta i någon form av religionsutövning. Jag kan inte heller se det som något statligt skydd för den kristna tron, som herr Sörenson talade om. Enligt min mening är förbudet ett uttryck för den uppfattning samhället har i fråga om vilken hänsyn som de icke kristna grupperna i samhället bör visa gentemot de kristna på de tre största helgdagarna. Herr Sörenson frågade varför inte pingstdagen var medtagen. Den omfattades tidigare av förbudet, men 1943 be gränsade man förbudet till att avse de tre dagar det nu är fråga om. Jag förmodar att när det gjordes, ansåg man att dessa tre dagar var i särskild grad förknippade med helgd i religionsutövningen här i Sverige, även om vad herr Sörenson nämnde om den första kristna församlingens bildande naturligtvis är riktigt. Jag vill hänvisa till vad departementschefen själv uttalar i propositionen. Han säger att det är rimligt med en sådan hänsyn till de kristna grupperna, Han tillägger att den frihetsinskränkning som förbudet innefattar är tämligen obetydlig. I anslutning till vad herr Sörenson nämnde om det pluralistiska samhälle i vilket vi lever skulle jag vilja säga att framför allt i ett pluralistiskt samhälle med många olika uppfattningar, många olika livsåskådningar och många olika sätt att leva sitt liv är det särskilt angeläget att man visar hänsyn till andra grupper än den man själv tillhör. Nu är det alldeles riktigt att en rad remissinstanser som företräder kristna åskådningar har avstått från att kräva förbudets upprätthållande. Men jag tror ändå att det för stora grupper av de kristna i vårt land skulle kännas sårande om de här tre helgdagarna i alltför stor utsträckning skulle störas av kommersiella nöjestillställningar. Jag tycker att man i det läge vi har i dag fortfarande bör iaktta denna hänsyn. Det är alltså inte den kristna tron — jag upprepar det — som skall skyddas i detta sammanhang, utan det är stora grupper av kristna människor som skall skyddas i sina känslor. Herr Sörenson ställde frågan om det verkligen skall vara nödvändigt med en lagstiftning, Ja, det kan man naturligtvis fråga sig. Nog skulle vi vänta oss att människor även utan lagstiftning visade hänsyn i detta avseende, men ju mer man ser av livet desto mer pessimistisk blir man väl när det gäller att få hänsyn iakttagen i vårt land. Jag är också rädd för att ett upp hävande av förbudet skulle ses såsom ett klartecken, att nu behöver man inte längre visa någon större hänsyn, nu är det fritt fram för tillställningar under ifrågavarande dagar på samma sätt som alla andra dagar. Det är dessa överväganden, herr talman, som har gjort att jag stannat för att ansluta mig till reservationen. Jag yrkar alltså bifall till den.
Herr talman! Som motionär i denna fråga känner jag mig föranlåten att säga ett par ord med hänsyn till att motionärerna och reservanterna har blivit påklistrade vissa beteckningar, nämligen att de skulle vara bärare av någon form av konservativt kristna åskådningar. Jag vill säga till herr Sörenson att jag inte tillhör någon frikyrkoförsamling — jag tillhör inte ens riksdagens kristna grupp — och jag räknar mig över huvud taget inte till någon av dessa kretsar heller. Men jag har ändå kommit fram till att det finns värden i tillvaron som det är anledning att värna och slå vakt om. I vårt liv kan vi under årets gång behöva någon dag av stillhet. Vi har nu de tre dagar som det här gäller, och vi anser att den kommersialiserade nöjesindustrin inte bör få breda ut sig under dessa dagar. Nog är det väl märkligt, om man inte skall kunna visa så mycket hänsyn och tolerans mot varandra och de människor som behöver detta, att man kan freda åtminstone dessa tre dagar under året mot den ohejdade nöjesindustrin. Tyvärr kan vi konstatera att man inte heller i våra moderna massmedia, radio och TV, har kunnat visa respekt och förståelse för de tre helgdagar som vi här vill skydda. Herr Sörenson talade om den auktoritära kyrkan. Jag frågar mig om inte massmedia i dag håller på att bli den nya auktoritära maktfaktor genom vilken så mycket av det som människorna har bedömt som värdefullt bryts ned. Herr Sörenson försökte också att göra detta till en partipolitisk fråga genom att räkna upp var reservanterna stod osv. Jag vill bara konstatera att det för mig som motionär inte på något sätt har varit fråga om partipolitik. Det har här varit fråga om värnandet av värden som vi bedömer såsom nödvändiga och vill slå vakt om.

När man fått uppleva denna andakt, måste jag säga att det finns anledning att stanna upp inför de lärdomar som Norge, Finland och Danmark ändå har gett oss. Vårt vardagsliv kan te sig grått ibland Det finns dock i vårt vardagsliv traditioner, traditioner med kyrkliga helgdagar. Det finns anledning att ta särskild hänsyn till detta och att någon gång stanna upp. Jag vill säga att vi har behov av den stillhet och den andakt som de tre helgdagar, om vilka här är fråga, kan ge. Jag tror att vår tids hetsade människor så väl behöver denna stillhet. Helgfriden och skyddet mot den ohämmade nöjesindustrin under dessa dagar är någonting väsentligt att bevara inför framtiden. Denna frid utgör en del av vårt kulturella och kristna arv, som det är skäl att värna om och slå vakt om och som vi, herr Sörenson, också har ansvar för här i riksdagen. Detta vill jag ha sagt med hänsyn till den debatt som här har förts.

Herr talman! Herr Sörenson har svårt att få sammanhang i mina anföranden; jag vore tacksam om han ville ta del av dem i protokollet.

Den uppfattningen anser vi reservanter vara riktig. Vidare framhöll jag att det kan anses förvånansvärt att flera remissinstanser, som skall föra de kristnas talan, förklarat sig kunna acceptera förbudets upphävande. Men jag tillfogade att man tyvärr ofta träffar på, inte minst på religiöst håll, den nästan ängsliga attityd vilken intas av dem som vill vara »i takt med tiden». Jag tycker att herr Sörenson är ett typiskt exempel på detta. För min del kan jag icke vitsorda den ljusa bild av den nuvarande situationen som herr Sörenson tecknar, Jag tycker tvärtom att den nuvarande situationen ger anledning till oro, och den ger oss all anledning att slå vakt om de kristna värdena. Herr talman! Än en gång ber jag ait få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill först deklarera att jag har mycket stor respekt för dessa kyrkliga helgdagar liksom för andra helgdagar, 1 maj inräknad. Helgdagarna har ett mycket stort värde för många människor. De har såväl historisk som annan betydelse för hela vår samvaro. Jag respekterar också dem som hävdar att helgfrid och trosfrid skall upprätthållas. Däremot tror jag inte att helgdagarnas värde på något sätt minskas om nöjesförbudet tas bort. Jag föreställer mig att andliga värden och den kristna tron är så djupt förankrade att de inte störs av eventuella andra arrangemang dessa dagar. Helgdagen blir ju vad man själv gör den till, oberoende av vad andra har för sig. Herr Sörenson har på ett bättre sätt än vad jag kan givit uttryck för detta. Den här frågan diskuterades rätt ingående förra året, vilket herr Schött redan har erinrat om, med anledning av motioner i vilka krävdes utredning och förslag om ett slopande av 10 § i 1956 års allmänna ordningsstadga. även om utskottet också då var delat, motsatte sig ingen att frågan blev prövad. Det var bara i fråga om formerna och tidpunkten som olika uppfattningar framfördes. Riksdagen beslöt också att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning rörande upphävande av nöjesförbudet på juldagen, långfredagen och påskdagen. Nu har denna utredning skett och remissvar har inkommit på den departementspromemoria som varit utsänd. Den har rönt ett mycket positivt gensvar från nästan alla remissinstanser, vilket redan har nämnts här. Ett övervägande antal av de remissorgan som företräder de kristna synpunkterna har framfört åsikten att förbudet innebär ett tvång som är oförenligt med den kristna förkunnelsen. Utskottet har även i år ingående behandlat denna fråga. Majoriteten anser i likhet med departementschefen, att det rådande nöjesförbudet bör kunna upphävas, och förordar att det framlagda förslaget lämnas utan erinran. Reservanterna vill ha förbudet kvar, och de vill dessutom ha anvisningar utfärdade så att dessa helgdagar fredas från inslag av kommersiell nöjesindustri, vilket väl måste innebära en skärpning av nuvarande dispensförfarande så att t.ex. även seriösa filmer ej skulle kunna visas nämnda dagar. Nu undrar jag om inte denna fråga givits större proportioner än den egentligen bör ha. Ett upphävande av förbudet mot offentliga nöjestillställningar under dessa tre dagar kommer knappast att märkas. Det kommer inte att anordnas några nöjen som kommer att kolli dera med och störa gudstjänstlivet. Ingen tror väl heller att det kommer att arrangeras några tivolin eller andra uppsluppna nöjen dessa dagar som kan strida mot god smak. Förresten kommer även i fortsättningen, som hittills, tillståndsprövning att krävas för anordnande av offentliga tillställningar på allmän plats och även för danstillställningar och vissa andra offentliga nöjen. Utskottet förutsätter också att föreskrifter ges så att ej gudstjänstlivet störs. Detta utgör enligt min mening garanti för att den kommersiella nöjesindustrin inte otillbörligt kan utnyttja dessa dagar. Nu hävdas från motionärer och reservanter att en sådan generositet mot en kristen opinion bör visas så att åtminstone tre av årets dagar hålles fria från nöjestillställningar och att man slår vakt om trosfriden. Dessa synpunkter har herr Sörenson redan vältaligt bemött. Jag vet inte hur människor med djupt personlig övertygelse av religiös art: upplever övriga kyrkliga helgdagar och söndagar. Upplever de då inte denna trosfrid? Störs de i sin andakt av vetskapen om att andra människor flera timmar senare tittar på en fotbollsmatch eller en cykeltävling eller bevistar en konsert, teater eller bioföreställning? Är det månne kännedomen om att ungdomen har möjlighet att gå och dansa på kvällen som oroar sinnena? Jag tror det inte. Någon direkt störning av andaktsfriden är det nu inte fråga om heller. De tillställningar det gäller sker på helt andra tider och som regel inomhus, Då skulle helgfriden också störas av den dans och de uppträdanden som redan nu pågår t.ex. på nattklubbarna i de större städerna till långt fram på morgonen på både långfredagen och påskdagen. Jag tror inte att någon ens tänker på detta, än mindre störs av det. Dispensvägen ordnas dessutom vissa enskilda sammankomster med bl.a. dans på programmet samt filmförevisningar. Nöjesförbudet gäller heller inte helgdagar radio och TV, där alltså filmer av olika art får visas. Den dispensprövning som åvilar länsstyrelserna utfaller givetvis rätt olika, och i kritiken från olika remissinstanser har framhållits de tillämpningssvårigheter som är förknippade med dispensprövningen. Det som på mig har gjort det starkaste intrycket för ett borttagande av 10 § allmänna ordningsstadgan är de religiösa organisationernas och de kyrkliga institutionernas positiva inställning till detta. De anser att ett förbud inte är nödvändigt för att bevara helgfriden och att evangelium inte kan tvingas på någon människa. Jag är för min del övertygad om att det är en riktig inställning. Kyrkan och de religiösa organisationerna får i stället genom upplysning och undervisning försöka påverka människorna så att de självmant och utan tvång frivilligt avstår från världsliga nöjen ifrågavarande dagar. Jag skall inte i detalj diskutera de yrkanden som reservanterna och motionärerna har framställt. Jag tror att jag i stort sett med det anförda har bemött de synpunkter som de har fört till torgs — vilket också herr Sörenson har gjort — varför jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson nämnda 1 maj. Jag vill deklarera att för mig är 1 maj den kanske allra förnämsta helgdagen på grund av dess betydelse för hela vårt folks utveckling. När sedan herr Ferdinand Nilsson ironiserade över frivilligheten och sade att det skulle vara ett tvång att deltaga i 1 majdemonstrationerna var detta väl mer avsett som en lustighet, antar jag, än en allvarligt betonad beskyllning. Han vet nog lika bra som jag vilken betydelse 1 maj haft. När vi nu resonerar om helgfrid och trosfrid bör vi komma ihåg att ett för bud mot offentliga nöjen inte i sig självt innebär att fler människor söker sig till kyrkan eller andra gudstjänstlokaler dessa dagar. Tvärtom föreligger risk för att sysslolösa ungdomar och ensamma människor söker sig till nöjen av tvivelaktig natur. Här har nämnts att det kommersialiserade nöjeslivet skulle släppas loss — vilket underförstått skulle ge mycket goda vinster. Samtidigt har sagts att större delen av svenska folket vill bevara kristen tradition beträffande dessa dagars helgd. Förhåller det sig på det sättet finns ingen som helst risk för att det kommersiella nöjeslivet kommer att florera. Man kräver tolerans mot människor med kristen övertygelse. I begreppet tolerans vill jag lägga in respekt för oliktänkande, innebärande valfrihet — inom de gränser samhället i övrigt ställer upp — att utöva olika fritidsaktiviteter eller delta i profana eller religiösa tillställningar.

Herr talman! Allmänna arvsfonden inrättades, som vi alla vet, enligt beslut av 1928 års riksdag i samband med att kusiner och avlägsnare släktingar uteslöts från arvsrätt. I den nu föreliggande propositionen föreslås vissa ändringar i lagstiftningen om allmänna arvsfonden. De viktigaste är att den andel av inflytande medel som skall läggas till fondens kapital minskas från en tredjedel till en tiondel samt att fondens bidragsändamål vidgas till att omfatta — förutom som för närvarande vård och fostran av barn och ungdom — också omsorger om handikappade. Mot dessa ändringar har ingen i utskottet haft något att erinra. De har accepterats av utskottet i dess helhet. Det är på en annan punkt som meningarna i utskottet gått isär. Den gäller frågan om huruvida bidrag från allmänna arvsfonden skall kunna utgå till politiska organisationer eller ej. Det är då att märka att enligt hittills tillämpade principer bidrag icke lämnats till dylika organisationer samt att arvsfondsutredningen, vars förslag ligger till grund för propositionen, föreslagit att någon ändring härvidlag ej borde ske. Lagrådet fäster uppmärksamheten på att samtliga remissinstanser lämnat detta ståndpunktstagande utan erinran. Med hänsyn till att departementschefen emellertid intagit motsatt ståndpunkt framhåller lagrådet att allmänhetens förtroende för arvsfonden kan komma att minska om den misstanken uppstår att arvsfondens medel — direkt eller indirekt — kan komma att användas för politisk verksamhet, som ju enligt sakens natur är kontroversiell. Detta skulle kunna medföra att tillströmningen av medel till fonden nedgår, vilket lagrådet anser vore beklagligt. Lagrådet erinrar i sammanhanget om att de politiska organisationerna ju har möjlighet att erhålla anslag från stat och kommun och motsätter sig departementschefens förslag till ändring av hittills gällande princip att politiska organisationer ej bör erhålla understöd från arvsfonden. Utskottsmajoriteten följer departementschefen, medan utskottets minoritet i reservation ansluter sig till lagrådets uppfattning. Vi reservanter framhåller därvid att även om bidragen till politiska organisationer ej är avsedda att stödja dessas politiska verksamhet, måste det faktiska resultatet dock ofta innebära åtminstone ett indirekt stöd åt denna.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

Herr talman! Jag kan i allt väsentligt instämma med vad herr Schött har sagt. Jag vill bara understryka vad som sägs i reservationen om att man här inte tar någon ställning till den principiella frågan om bidrag från stat eller kommun bör utgå till politiska organisationer. Den frågan skall inte bedömas i detta sammanhang. Men vi har gjort en rent praktisk bedömning. Eftersom en arvlåtare kan vidtaga dispositioner så att allmänna arvsfonden går miste om medel är det önskvärt att man inte vidtar åtgärder som leder till att arvlåtarna disponerar sin egendom på så sätt att den inte tillförs arvsfonden. Vi får nog bedöma läget så att det är många människor som inte vill att deras egendom — om anhöriga saknas — skall tillfalla politiska organisationer. Vi kan kanske fråga oss varför de har en sådan inställning, men detta är också rätt ointressant. Det väsentliga är att vi bedömt det vara en risk för minskad inkomst för fonden om utskottsmajoritetens ståndpunkt godtas. Eftersom de politiska organisationerna har möjlighet att få bidrag från andra håll anser jag det helt onödigt att ta en sådan risk som ju kan gå ut över de verkligt angelägna ändamål som fonden skall tillgodose. Det är framför allt av den anledningen, herr talman, som jag yrkar bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag kan visst instämma med vad herr Ferdinand Nilsson säger, att om en gagnande verksamhet utövas är det av mindre betydelse om det är en politisk organisation eller någon annan som utövar verksamheten. Men däremot skiljer vi oss i fråga om huruvida det finns risk för att personer utan anhöriga säger sig att de inte önskar att deras kvarlåtenskap skall gå till politiska organisationer vilkas uppfattning de starkt ogillar, varför de inte vill låta pengarna gå till arvsfonden. Jag tror att den risken inte kan uteslutas. Allmänna arvsfondens ändamål är så angelägna att vi bör akta oss för att vidta åtgärder som minskar tillströmningen av medel till fonden. Det är alltså på den grunden jag har reserverat mig.

Herr talman! Som herr Schött och även herr Ernulf erinrat om har första lagutskottet här haft att behandla en proposition där det föreslagits vissa ändringar beträffande reglerna för allmänna arvsfonden. Det föreslås något generösare bestämmelser än tidigare beträffande godkännande av testamente till förmån för annan än fonden och även för avstående av arv t.ex. till släkting till arvlåtare. De nya reglerna torde inte komma att skilja sig nämnvärt från redan tillämpad praxis. En nyhet är att riksdagen i fortsättningen skall höras endast vid fondens avstående av arv i form av fast egendom. Beträffande fonderingen har hittills gällt, som herr Schött här nämnde, att en tredjedel av de influtna medlen lagts till fonden, medan två tredjedelar av den årliga avkastningen på kapitalet varit tillgängliga för utdelning. Då fonden nu är uppe i 40 miljoner kronor har det ansetts lämpligt med en något mer begränsad ökningstakt, varför det har föreslagits att endast en tiondel av de influtna medlen skall fonderas. Det heter i reglerna för fonden att utdelning ur densamma skall främja barns och ungdoms vård och fostran, varifrån dock avgränsas åtgärder som det åligger stat och kommun att bekosta. Det föreslås i propositionen att stödmöjligheterna ur fonden skall utvidgas till att gälla även omsorgen om de handikappade. Därtill har ungdomsbegreppet, om man så får uttrycka sig, i statuterna justerats från 21 till 25 år. De föreslagna ändrade reglerna beräknas medföra att det i ökad utsträckning blir möjligt att utdela medel ur fonden men även att de områden som kan stödjas blir fler än tidigare. Utskottet har inte ansett det lämpligt — i varje fall inte innan erfarenheter vunnits om hur de nya bestämmelserna verkar — att ta upp till prövning något av det som föreslås i motionen II: 1191. På en enda punkt har olika meningar kommit till uttryck i utskottet, vilket föranlett en reservation. Det gäller frågan om även politiska organisationer skall kunna få stöd ur fonden för verksamhet som bedrivs i enlighet med fondens allmänna syften. Reservanterna och de som här talat för reservationen menar att det finns en viss misstänksamhet gentemot de politiska organisationerna, och att den ändring i bestämmelserna som här föreslås rent av skulle kunna medföra att medel i mindre utsträckning kommer att tillfalla fonden, alltså om även dessa organisationer erhåller stöd ur fonden efter samma grunder som gäller för all annan föreningsverksamhet. De politiska partierna är uttryck för samhällsidéer som bärs upp av organisationer, lokalt förankrade och sammanförda i distriktsoch rikssammanhang. Dessa organisationer ger i stor utsträckning demokratin dess levande innehåll. Att då utmönstra dem som mindre värdiga inslag i samhällsbilden när de vill bedriva verksamhet av det slag som anges i fondbestämmelserna kan knappast vara hållbart.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

Herr talman! Utskottet menar nog att något gott kan komma även från de politiska organisationerna, och därför anser vi att de bör vara med i detta sammanhang. Vad gäller lagrådets synpunkter har första lagutskottet alltid stor respekt för vad det säger. I detta fall har man dock en känsla av att lagrådet gjort en värdering, som givetvis även den har all ut skottets respekt men som dock faller utanför mönstret för vad lagrådet i vanliga fall brukar syssla med. Det är närmast av den anledningen som utskottet nu inte velat godtaga dess synpunkter.